Fru talman! Låt mig få sälla mig till skaran och önska Maria Arnholm varmt välkommen till riksdagen och lycka till i det viktiga värv som hon har tagit på sig. Jag ställde min fråga till Erik Ullenhag, men statsrådet fick ta över den. Interpellationsinstitutet är viktigt och en kontrollmakt som vi har här i riksdagen. Det ger också en utmärkt chans för alla oss ledamöter att lyfta fram olika problem som vi stöter på och även att föreslå lösningar. Jag tänkte inte göra det här till en djup interpellationsdebatt. Jag är faktiskt väldigt nöjd med svaret. Statsrådet säger att det här är en av regeringens mest prioriterade frågor just nu. Vi vet att utbildning är en av de absolut viktigaste vägarna till arbete. Det finns ingenting mer fantastiskt att syssla med än att skapa mer kunskap, få människor att öppna ögonen och förstå att man kan bidra på många olika sätt och att lyfta både deras självförtroende och deras självkänsla. Ibland blir vi lite otåliga. Det ska man vara i politiken, men man ska också försöka förstå systemet och kunna vara realistisk. Jag ställer bara den här enkla frågan nu: När tror Maria Arnholm att förslag kan lämnas till riksdagen rörande just den fråga som jag ställde?

Fru talman! Jag vill också tacka statsrådet för det utförliga svaret, som visar och betonar Folkpartiets och regeringens prioritering av integrationspolitiken genom den nya etableringsreformen som inte har varit i gång mer än drygt två år. Jag har en fråga till Raimo Pärssinen eftersom han utgår, enligt interpellationen, från att färre nyanlända i Sverige har fått möjlighet till vuxenutbildning ute i kommunerna som en konsekvens av etableringsreformen. För mig som sitter i utbildningsutskottet är det en nyhet. Jag vill gärna ha en kommentar till detta, för min bild är annorlunda. Förut har man varit helt beroende av kommunala politikers vilja eller ekonomiska möjligheter att sätta in vuxenutbildning eller sfi de första åren. Vi har från utskottets sida gjort inspel till regeringen, och regering och riksdag har sagt om etableringsreformen att de två tre första åren ska staten ta ett större ekonomiskt ansvar just för att säkerställa att enskilda får en bra start med samhällsinformation, vuxenutbildning, sfi och andra insatser. Jag hoppas att vi kan vara överens om etableringsreformens ansats och vikt. Vi är alla otåliga och vill gärna se ännu bättre resultat, snabba resultat, när det gäller att korta etableringstiden i Sverige. Jag hoppas att vi är överens från både majoriteten och oppositionen om att etableringsreformen bidrar till att vi kan tillhandahålla snabbare, systematiska insatser utan att de ska vara beroende av kommunpolitikernas vilja eller ekonomiska förutsättningar.
Fru talman! Jag tänker att för att vi verkligen ska få uppleva att ett antal människor som kommer hit lär sig något nytt och kan försörja sig och vara med och bidra till det svenska samhället måste vi fortsätta att jobba på samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Hur man än flyttar om i huvudmannaskapet finns det alltid en snittyta där man måste samarbeta. Min första interpellationsdebatt här i dag handlade om mäns våld mot kvinnor, och det är också en samverkansfråga. Väldigt ofta ligger lösningarna på våra samhällsproblem i att vi kan samarbeta bättre. Det är inte bara vi här i politiken som vill att människor som kommer hit ska få en utbildning och kunna försörja sig och bidra, utan vi har ju ett näringsliv som skriker efter arbetskraft. Att kunna matcha de som kommer hit och vill bidra med det stora behov som finns här är en prioriterad uppgift, för det behövs av flera olika skäl. Det känns fantastiskt bra att Sfi-pengsutredningen har fått det här utökade uppdraget för att titta på ett antal av de viktiga frågorna som är lite utestående. Hur kan det bli mer individualiserat? Hur ska ansvaret se ut mellan arbetsförmedling och kommun? Och inte minst, är det en bra lösning med sfi som egen skolform, eller ska vi fundera över om vi ska ha allting inom komvux? Det är stora frågor, och vi har fått utöka Christer Hallerbys tid att titta på det här tillsammans med sitt sekretariat från mars till oktober. Det är ingen lång tid, men det var så långt vi kunde sträcka oss, eftersom vi snart vill komma till förslag. Jag törs verkligen inte säga något exakt, men självklart är det min och regeringens ambition att vi ska kunna återkomma under 2014 med förslag på vad vi ska göra. Såväl AKKA-utredningen som GRUV-utredningen och Sfi-pengsutredningen tittar på viktiga saker där vi lär oss saker som vi kan ta med oss i det arbete som pågår hela tiden.

Fru talman! Jag vill markera att jag inte söker någon konflikt utan bara ställer en enkel fråga. Andra kanske söker konfliktytor, men det tänker jag inte bry mig om här i dag. Just det här som statsrådet påpekar om att få fler i arbete, att vi kan vara ett generöst land som kan ta emot folk som har behov av att komma undan och skapa ett nytt liv och att vi så snabbt som möjligt kunna få de människorna att fungera i samhället och få dem i arbete känns riktigt bra. Jag hälsar återigen statsrådet välkommen och tackar för svaret.
Fru talman! Vi representerar olika partier. Jag söker ingen konflikt, utan jag blev orolig när jag såg att Raimo Pärssinen har ställt sin interpellation utifrån bilden att färre nyanlända får del av vuxenutbildning. Det är klart att ingen politiker som är engagerad i skol och integrationsfrågorna vill att det ska se ut så här. Jag tycker också att det är positivt att vi verkar vara överens här om tagen, och vi skickar naturligtvis med signalerna till statsrådet att det är jätteviktigt att landa de här utredningarna nu. Oavsett om det gäller sfi-pengen eller bättre kvalitet i sfi och inspelen till etableringsreformen tjänar vi och Sverige på det.
Fru talman! Jag vill tacka Raimo Pärssinen och Roger Haddad för att ni har gett mig både stöd och lite extra motivation - eller en liten extra spark i baken, kan man väl säga - för att jag ska kunna komma hit och fortsätta ha sådana här bra samtal med er så att det inte bara blir innan utan när vi väl är beredda att komma med mer skarpa förslag.